Herr talman! Jag vill först till den ärade föregående talaren framföra mina gratulationer. Det är väl alldeles uppenbart att förekomsten av herr Werners parti har spelat en roll i den här frågans behandling, inte minst under december månad förra året. Efter herr Alexandersons anförande kan jag fatta mig mycket kort, och i valda delar kan jag också instämma med vad herr Alexanderson yttrade. Tredje lagutskottets utlåtande nr 50 behandlar en fråga som vi under december månad 1967 sysslade rätt mycket med. Regeringspartiet, som vid det tillfället valde att återta en framlagd proposition, visar — om man ser till utskottsutlåtandet — i dag ungefär samma oenighet om hur hyreslagstiftningen egentligen skall vara utformad som då. Flera av de reservationer som är fogade till utskottsutlåtandet är avgivna av socialdemokrater, och det är ju ganska talande. Jag skall inte i denna vårens tid fortsätta den debatt som vi förde här i den mörka december månad. Men det är ett par avsnitt i utskottets utlåtande som jag vill beröra. Låt mig emellertid först få säga att proposition nr 91 som ligger till grund för detta utlåtande innehåller en hel del positiva ting av betydelse för hyresgästerna.

Där har man alltså ändrat uppfattning, och det styrks av propositionen som inte alls talar om vad som kommer att hända efter de år med vilka lagen föreslås förlängd. Man får också en mycket klar bild av var regeringen står, när man ser på den reservation som avgivits av herr Göran Karlsson m.fl. och som inte ens vill gå in på frågorna om den fortsatta regionala avvecklingen. I centermotionerna har vi framhållit att det skulle vara av värde om man vid detta tillfälle när man ändå gör betydande ingrepp i hela lagkomplexet också kunde göra ett uttalande som innebar att den regionala avvecklingen av hyresregleringen fick fortsätta. Det skulle ge möjligheter till en smidigare anpassning.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 Vad sedan gäller besittningsskyddet för hyresgäster har vi i motioner velat ha ett direkt och lika starkt besittningsskydd för dem som hyr lokaler för affärer, hantverk osv. som vad som föreslås gälla för bostäder. Det finns starka skäl för detta, och vi har i reservationen sagt att rätten till verkstadslokaler, butiker etc. för många företagare, speciellt sådana som äger mindre och medelstora företag, skall vara att betrakta på samma sätt som rätten till bostaden. Vi har också pekat på att det indirekta besittningsskydd för lokaler som föreslås i propositionen även har klara nackdelar. En företagare måste sålunda räkna med att han när som helst kan bli uppsagd från den förhyrda lokalen, och det kan få till följd att hans intresse för nyttiga initiativ i mera långsiktiga investeringar och arrangemang minskar. Kreditgivarna, som de flesta företagare, inte minst de mindre, är mycket beroende av, anser det också betydelsefullt att besittningen till lokalen är tryggad. Vi tror också att det indirekta besittningsskyddet kan tänkas framkalla en överprisbildning eftersom hyresgästen under hot om uppsägning kan väntas acceptera hyreshöjningar som inte skulle vara genomförbara vid ett direkt besittningsskydd. De regler som i propositionen föreslås för skydd mot obefogade uppsägningar blir aldrig fullt effektiva. Bl. a. kommer hyresgästen att få bevisbördan för sina krav på ersättning, och det kan leda till att ett eventuellt krav som i och för sig är berättigat inte kan tillgodoses. Höga rättegångskostnader kan också leda till att dessa lokalhyresgäster många gånger tvekar att öppna en process angående ersättningsskyldighet. Det indirekta besittningsskyddet och den därmed förenade ersättningsrätten kan med hänsyn till vad jag här sagt lätt bli illusoriska. I reservationen anses att det bör finnas ett direkt besittningsskydd för de här lokalerna på samma sätt som gäl Ang: hyreslagstiftningen ler för bostäderna. Eftersom den närmare utformningen av lagtexten emellertid synes kräva en viss utredning och vissa överväganden — som vi i utskottet inte har kunnat göra — föreslår centerpartiledamöterna jämte två folkpartister att man hos Kungl. Maj:t begär förslag till lagstiftning i ämnet till 1968 års höstriksdag. Herr talman! Låt mig få sluta med att citera följande: »Formen för övergång till friare hyresmarknad är en fråga av stor betydelse. Det bör eftersträvas att övergången äger rum under former som främjar successiv och smidig anpassning till avtalsfrihet utan språng i hyresutvecklingen och därav föranledda inte önskvärda effekter på inkomstfördelningen. Övergången till en ny hyreslag kräver särskilda åtgärder för att i orter med mera betydande lägenhetsunderskott minska riskerna för en inte önskvärd hyresutveckling och därav följande ogynnsamma effekter på inkomstfördelningen. Övergångsregler bör gälla för stadsregionerna och orter med mer än 30 000 invånare.» Detta citat är icke hämtat ur en centerpartistisk motion, om någon till äventyrs hade kunnat tro det. Det är ett citat ur den socialdemokratiska partistyrelsens program för markoch bostadspolitiken som presenterades före valet 1966. Lyssnaren-läsaren kän sammanställa dessa ord med de taktiska uppvisningar som socialdemokraterna har hängett sig åt framför allt under föregående års sista månad. Hyresregleringens verkningar genom bl.a. hyressplittringens konservering kommer av allt att döma att fortsätta. Tyvärr! — Låginkomstgrupper och bostadslösa bör uppmärksamma detta förhållande, vilket regeringspartiet ensamt med hjälp av herr Werners parti har ansvaret för. ' Herr talman, med detta ber jag att få yrka bifall till reservation XIV och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall utan alltför många krumbukter ansluta mig till vad herr Alexanderson sade om det värdefulla i det förslag till ny lagstiftning som vi har fått. Det finns ju några reservationer som knyter an direkt till själva hyreslagen, och precis som herr Alexanderson sade berör de inte de vitala problemen. Jag skall inte heller gå in på dem utan helt enkelt för att spara tid be att få hänvisa till de motiveringar som finns i de reservationer vilka jag anslutit mig till i detta sammanhang alltså de som gäller hyreslagen — och yrka bifall till reservationerna VII, IX och XII. Men det här ärendet innehåller också andra moment där man inte känner sig riktigt lika fridsam. Vi står nu inför en ny förlängning av hyresregleringslagstiftningen. Majoriteten har bestämt sig för att vi skall behålla den i fråga om både bostadslägenheter och lokaler på de orter där regleringen för närvarande gäller. Utskottsutlåtandet går här tillbaka på propositionen där departementschefen ger sin syn på decemberhändelserna här i riksdagen i denna fråga. Nu konstaterar han, att tiden då tydligen inte var mogen för att genomföra en avveckling av hyresregleringen, därför att man inte kunde uppnå, som han sade, den långtgående enighet i riksdagen som framstod som önskvärd. På den punkten har förhållandena tydligen inte ändrat sig för justitieministern, ty han har inte kunnat ta mod till sig att lägga fram en proposition som följer huvuddragen, grundtankarna i vad som har sagts vara reformeringen av hyreslagstiftningen: att avveckla hyresregleringen och att ersätta den med avtalsfrihet mellan hyresvärd och hyresgäst. I den socialdemokratiska reservation som avgivits vid utskottsutlåtandet uttrycker man sig ännu mera lapidariskt. Man nöjer sig med ett obevisat påstående att förutsättningar saknas för en total avveckling av hyresregleringen.

Det är denna brist på vilja att regera som medför att nu i regeringens hägn kommer att ytterligare en del år florera hela den undervegetation av otrevliga följdföreteelser till hyresregleringslagstiftningen som vi alla så väl känner till. Socialdemokraterna tycker uppenbarligen att det är bättre och riktigare att svarta pengar för lägenhetsöverlåtelser skall rinna till i hyreshajarnas fickor än att det skapas rimliga förutsättningar för en fri hyresmarknad. De tycker tydligen också av någon helt obegriplig anledning att den splittrade hyresmarknaden inte spelar någon roll i dagens samhälle för rörligheten på bostadsmarknaden och att den är att föredra framför en utjämning av boendekostnaderna. På våra bänkar ligger sedan några dagar ett erbjudande att hyra riksdagslägenheter om två rum för ungefär 600 kronor i månaden. Jag känner förhållandevis väl till hyresmarknaden i de trakter där dessa lägenheter finns. I närheten finns en hel mängd hus med större och rymligare och i stort sett lika bra och ofta väl så trivsamma lägenheter för ungefär samma hyra. Att konservera en sådan hyressplittring är förvisso inte något samhällsintresse och inte heller något intresse för den enskilda människan. Det är beklagligt att regeringen förra året sprang ifrån sitt eget förslag. Det är dubbelt tråkigt att konstatera att regeringen i år fortfarande är till den grad ledsen över att vi i fjol inte gjorde till punkt och pricka som regeringen ville och att den därför nu demonstre rar med att göra ett avsteg från de regler som hittills har tillämpats vid förlängningar av hyresregleringslagstiftningen. Nu skall man ha tre års förlängning, medan man tidigare genomgående har laborerat med två år. Nu vill regeringen också avskaffa den successiva avveckling av regleringen inom områden där det är möjligt, något som infördes i samband med förlängningsbeslutet 1956. Någon speciell förklaring till detta fenomen har jag inte kunnat hitta. Det är tydligen enbart ett dyrbart utslag av dåligt humör på regeringsbänken som har smittat av sig på de socialdemokratiska utskottsledamöterna som försätter oss i denna situation. Herr talman! Jag har tidigare här i kammaren mer eller mindre skickligt motiverat varför hyresregleringen bör avvecklas.

Herr talman! Jag yrkar därför bifall också till reservationerna I, II och II.

Herr talman! Jag har besvärat utskottet med åtta olika motioner som behandlas i detta utlåtande, men jag lovar att inte tala om och för dem alla. Låt mig börja med motionsparet I: 143 och II: 126, som lämnades i januari och där det krävdes två saker, dels en generösare behandling av förbättringsarbeten på äldre hus och dels frisläppande från regleringen av de äldre fastigheter som genomgått genomgripande ombygsgnad. Båda kraven tillgodosågs sedan i propositionen, så jag skulle egentligen bara ha att tacka statsrådet för att han tog upp mina förslag så positivt. Men jag kan helhjärtat göra det bara om tolkningen av propositionens skrivning i praktiken ger den ökade och eftersträvade stimulansen för husägarna att i större utsträckning sätta i gång sådana här arbeten. Själv hade jag fixerat gränser i siffror. Det var 15 procent av kostnaden för förbättringsarbete som skulle få tas ut i hyreshöjning, och det var att kostnaden för ett ombyggnadsarbete skulle uppgå till minst en fjärdedel av taxeringsvärdet. I propositionen och inom utskottet avser man emellertid att överlåta åt parterna och hyresnämnderna att efter hand utbilda praxis. Jag är helt övertygad om att statsrådet Rune Johansson personligen önskar en rimlig liberal tolkning, eftersom det annars bara blir ord på ett papper. Ibland har jag tyvärr fått den uppfattningen att speciellt hyresgäströrelsens representanter fattat det som sin plikt att streta emot vid uppgörelser om tilllägg för förbättringar. Vi måste komma bort från det synsättet. Om den attitydändringen inte blir möjlig, kanske det likväl hade varit bättre att försöka finna rimliga, kanske i siffror uttryckta bestämmelser. Men som jag redan sagt gladde det mig att vi i princip tänkte lika. Reservation II, avgiven av utskottets folkpartioch högerpartirepresentanter, baserar sig på ett motionspar, 1: 889 och II: 1143. Jag får härmed yrka bifall till den reservationen. När jag skrev min först nämnda motion, I: 143, låg där bakom ett önskemål att så snabbt som möjligt få i gång en verksamhet som kunde stimulera sysselsättningen i hela branschen. Förutom ökad sysselsättning för olika kategorier inom byggnadsfacket skulle effekten sprida sig till de industrier som tillverkar kylskåp, sanitära utrustningar, spisar etc. Det var därför naturligt att följa upp propositionens förslag om liberalare be Ang. hyreslagstiftningen handling av. förbättringsarbeten med ett ändringsförslag . till övergångsbestämmelserna, så att sådana arbeten kunde sättas i gång genast och inte med fördröjning. Det heter visserligen att arbeten som avslutas efter årsskiftet skall få räknas, men nog är det ganska galet att man formellt skall vänta med att slå i den sista spiken eller dra till den sista muttern till efter nyår för att ett sådant arbete skulle få den generösare behandlingen. Resultatet blir, som det framhålls i motionen och i reservationen, att fastighetsägarna nu gör ingenting eller föga; i höst sätter man så försiktigt i gång med en del, förutsatt att arbetet kan pågå till efter nyår, och sedan börjar man mera allmänt efter nyår. Nej, det riktiga vore att sådana här arbeten som påbörjas nu efter det att det väntade klubbslaget fallit för detta ärende borde få tas med vid hyresdiskussioner efter nyår. Det gäller ju inte här stora ombyggnader av hela fastigheter, som ju tar rätt lång tid att utföra, utan upprustning av lägenheter. Jag tycker att i nämnda motstånd ligger en kvardröjande rest av den förhandlingsmentalitet som ledde fram till hyresregleringar med tiondels procent på jakt efter någon sorts fiktiv rättvisa. Någon vidsyn och blick för praktiska konsekvenser kan inte jag spåra i majoritetens ställningstagande. Till motionerna I: 894 och II: 1155 borde jag yrka bifall men avstår för att undvika komplikationer med andra yrkanden. I motionerna önskar jag en förlängning av hyresregleringslagen med två år i stället för tre. Det finns inget sakligt skäl att frångå praxis med två år, speciellt eftersom vi i december i princip var överens om avvecklingen vid nyårsskiftet 1968 71. Kanske finns det ett skäl men av helt annan art och inte direkt sammanhörande med sakfrågan. Blir det en treårsförlängning, behöver vi inte under den kommande tvåårsperioden syssla med denna fråga. Vi får ett nyval hösten 1970 om allt går efter tidtabell, och då har alla parter dessförinnan inte behövt befatta sig med detta svåra ämne. Jag vill emellertid inte godkänna ett sådant politiskt taktiskt skäl för att i onödan uppskjuta en viktig ekonomisk fråga. Av tekniska skäl har mina partikamrater inte kunnat följa upp denna motion, då man i första hand önskat bevaka partimotionen med dess krav på avveckling, enligt den proposition som återkallades, med ett års försening, dvs. från årsskiftet 1969/70.

Herr talman! I dag debatterar vi hyreslagen under helt andra förutsättningar än vad vi gjorde i december i fjol. Det råder nu ingen större politisk strid omkring detta ärende, och det visar sig att det var nödvändigt med den återkallelse av propositionen som regeringen gjorde i höstas. Det är också riktigt som justitieministern anför i sin proposition att det i dag saknar politisk aktualitet att avskaffa hyresregleringslagen. Den måste fortbestå men också med en bestämd vilja att samtidigt se till att förbättringar åstadkommes på vissa mycket betydelsefulla områden. Det innebär att hyresgästerna nu får ett lagförslag som i mycket stor utsträckning tillgodoser deras berättigade intressen. De bestämmelser som föreslogs i höstas återkommer. Det innebär att det blir lagstadgad bytesrätt, det innebär förbättrat rättsskydd för hyresgäster som behöver byta lägenheter och vilka har lägenheter, uthyrda i samband med anställning. Det innebär en ökad rättighet för hyresgästerna att överlåta hyresrätten och en vidgad skyldighet för hyresvärdarna att reparera och underhålla bostäderna. Det betyder också att dessa rättigheter blir lika för hela landet, alltså även i de områden där hyresregleringen nu är avskaffad. leringen behålls på de orter där regleringen nu gäller och att den avser både bostadslägenheter och lokaler. Utskottet är i stora delar enigt om dessa förslag. Det är bara i vissa detaljer man skiljer sig i uppfattningen. Mittenpartierna fick i höstas en välbehövlig läxa som gjorde att de nu uppträder något lugnare än då. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har reserverat sig på en punkt i utskottsutlåtandet, där vi yrkar bifall till propositionen med förslag om att man inte skall företa någon regional avveckling under den treårsperiod som lagen föreslås förlängd med. Vi bedömer läget så att om lagen förlängs med tre år, finns det ingen anledning att under den tiden forcera en regional avveckling. Alla är väl övertygade om att hyresregleringslagen efter hand kommer att avskaffas. Att detta inte kan ske nu beror, som alla vet, på det taktiska spel som framför allt mittenpartierna drev förra året. På de orter där det råder balans på hyresmarknaden är ju lagen redan upphävd, men det finns skäl för att vid den fortsatta avvecklingen gå något försiktigare fram. Den socialdemokratiska delen av utskottet står alltså helt bakom regeringens proposition. I de borgerliga reservationerna tas egentligen endast detaljfrågor upp, om man undantar högerledamöternas reservation vari krävs att hyresregleringen skall helt upphävas. Jag har redan tidigare sagt att det inte finns några politiska möjligheter att göra detta. Därför finns det ingen anledning för mig att någon längre tid uppehålla mig vid högerförslaget. Reservation III gäller frågan om ersättning för reparationer gjorda före den 1 januari 1969. Utskottet anser att detta förslag fordrar planering och att detta kräver tid. Med hänsyn härtill har man avstyrkt de ändringar som föreslagits motionsvägen. Herrar Hanssons och Svennings motioner har jag ingen anledning att gå in på i detta anförande. Herr Alexanderson var inne på handläggningen av hyrestvister. Jag vill endast yrka bifall till utskottets förslag i detta avseende. Utskottet anser att det kan vara rimligt och riktigt med en domstol som sysslar med dessa frågor i varje län. På det sättet skaffar sig domstolen större sakkunnighet, och man får likvärdig behandling av ärendena inom hela området. Vi tror att detta förslag har stora fördelar. Vi avstyrker också förslaget om att hyresmålen skall kunna gå vidare till hovrätten. Herr Alexanderson sade att han var tillfredsställd med den situation som 1 dag råder. Jag vill gärna understryka detta. Ett par av hans påståenden bör dock inte stå oemotsagda. Han sade att regeringen i höstas skulle ha gjort egendomliga rörelser. Jag vet inte om man kan kalla det för egendomliga rörelser, men om det var det, sammanhängde det naturligtvis med de förslag som herr Alexandersons eget parti lämnade och som föranledde den återtagna regeringspropositionen. Han säger att regeringen nu skulle ha presterat en kovändning. Det är typiskt för folkpartister att resonera på det sättet. Det var ju deras egen motion som föranledde beslutet att återta propositionen. Om folkpartisterna nu är missbelåtna med sitt agerande hösten 1967, får de ta konsekvenserna. Herr Alexanderson sade också att regeringsförslaget om att bibehålla hyresregleringslagen innebär att svartabörsmarknaden blir kvar. Ungefär liknande tongångar kom fram i herr Lidgards anförande. Men herrarna skall veta att man inte skapar andra omständigheter enbart genom att avskaffa hyresregleringslagen. Är det som ni påstår, blir saken inte annorlunda om map. genomför den ändring ni talar för. Herr Alexanderson förde ett resonemang kring de höga kostnaderna för nyproducerade lägenheter. Vi är alla bekymrade över att kostnaderna är så höga att många familjer med små inkomster har svårigheter att efterfråga moderna och rymliga bostäder. Regeringen har försökt lösa den situationen genom en förbättrad familjepolitik, som bl.a. ger ett ökat antal barnfamiljer möjlighet att få bidrag av samhället. För närvarande får 150 000 familjer bostadsbidrag; i fortsättningen kommer det att bli 415000 familjer. Detta innebär följaktligen att dessa människor bereds möjlighet att efterfråga moderna bostäder. Herr Alexanderson talade om att produktionskostnaderna är för höga. Vad vill då folkpartiet anvisa för recept för att klara den situationen? Skall man gå till byggmästarna och säga att de tjänar för mycket pengar och att de måste minska sina vinster så att vi på det sättet kan åstadkomma billigare bostäder? Jag vill ha ett bestämt besked från herr Alexanderson och inte bara ett tomt resonemang om att kostnaderna för nyproduktion är så stora att människor med små inkomster inte kan efterfråga dessa bostäder. Det går inte att lösa det problemet bara med allmänna talesätt, utan det måste naturligtvis sättas någonting bakom. Då frågar jag: Vad är folkpartiets recept i detta fall? Hyresregleringens vara eller inte vara kan knappast vara avgörande för hyreskostnadernas storlek. De allmännyttiga bostadsföretagen är ju undantagna hyreslagstiftningen, och det finns där följaktligen en förhandlingsrätt för hyresgästerna. Även herr Werners funderingar anslöt sig till de höga byggnadskostnaderna. Jag efterlyser också hans recept på hur man skall klara dessa ting. Herr Werner sade även att förbättringarna i denna nya lagstiftning är periferiska. Då frågar jag herr Werner: Är det periferiska förbättringar att man får ett besittningsskydd? Är det periferiska förbättringar att man får bytesrätt? Är det periferiska förbättringar att man får ökade möjligheter till reparationer? Om herr Werner kallar detta periferiska förbättringar, får det stå för hans egen räkning. Hyresgäströrelsen har dock helt anslutit sig till dessa tankegångar, och det är följaktligen i deras intresse som dessa förslag ställs. Jag tror inte att de ansvariga inom hyresgäströrelsen för ett sådant resonemang som herr Werner här förde. Herr Nils-Eric Gustafsson var uppe på arenan och talade om att kommunisterna skulle ha spelat en så stor och avgörande roll vid hyreslagförslagets återkallande. Ja, jag vet inte på vilket sätt herr Nils-Eric Gustafsson känner centerpartiets uppträdande i denna fråga, men faktum är ju att det var centerpartiet och folkpartiet som åstadkom återkallandet av propositionen i höstas. Om herr Nils-Eric Gustafsson vill ge kommunisterna någon speciell blomma för att de skulle ha medverkat härtill, skall jag inte försöka ta bort den blomman, men sakligt är vad herr Nils-Eric Gustafsson anförde fullständigt ovidkommande i detta fall. Herr Nils-Eric Gustafsson citerade också ur ett socialdemokratiskt program från år 1966. Om man inte sätter in ett citat i dess rätta sammanhang, kan det givetvis bli vad som helst. Herr Nils Eric Gustafssons citat tycker jag påminner mig mycket om hur hin onde sägs citera bibeln. Herr Nils-Eric Gustafsson tog även upp frågan om låginkomstgrupperna och förde ett resonemang som om regeringen skulle bära ansvaret för deras situation. Jag vet inte om resonemanget om låginkomsterna skall föras in här, men jag kan hålla med honom om att det kan vara besvärligt och svårt för många människor med små inkomster att klara hyran. Jag har anvisat på vilket sätt regeringen angriper detta problem genom en förbättrad familjepolitik. Det är vårt försök att lösa detta problem. Men skall vi ta upp den frågan i hela dess vidd om var låginkomsterna finns osv., tror jag inte att herr Nils Eric Gustafsson vill vara med om det resonemanget i fortsättningen.

Men herr Lidgard vet att det är politiska förutsättningar som måste till om hyresregleringslagen skall kunna avskaffas. Han vet också att de förutsättningarna saknas i dag. Därför har man fått ta det steg som varit lämpligt för ögonblicket. Om sedan högern har någon större iver än vi andra när det gäller att snabbt avveckla hyresregleringen så får väl högern köra i de hjulspåren — vi är i varje fall inte beredda att gå längre i dag. Med de orden ber jag, herr talman, att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag utom beträffande punkten F, där jag hemställer om bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Till herr Göran Karlsson skulle jag vilja säga att jag inte har räckt några väldigt vackra blommor till herr Werner — jag har konstaterat ett faktum som herr Göran Karlsson inte på något sätt kunde bestrida här i talarstolen. Svepskälet, att centerns och folkpartiets motioner var den egentliga anledningen till återtagandet av propositionen i december månad, tror jag inte på. Och där kommer sammanhanget mellan herr Göran Karlsson och herr Werner fram. Jag kan förstå att socialdemokraterna har en besvärlig sits när det gäller att hantera olika frågor på ett sådant sätt att vänstergrupperna här i landet inte blir ledsna; vi har sett flera exempel på detta. Men då tycker jag att man, när vi för en seriös debatt, skall kunna säga som det är; och det försökte jag hjälpa herr Karlsson med. Herr Karlsson sade att man nu ser att det var nödvändigt att dra tillbaka propositionen, Han angav dock inte några argument för den uppfattningen. Vidare sade herr Karlsson att mittenpartierna hade fått en välbehövlig läxa. Ja, det är kanske bra med läxor — de skall ju tas bort i våra skolor, påstår man, och är väl redan borta i rätt stor utsträckning. Skulle det vara så att vi fått en väldigt lång hemläxa på den här punkten skall vi naturligtvis läsa på den. Men jag tror att herr Karlsson har tagit fel när han säger detta. Socialdemokraterna vill inte forcera avvecklingen av hyresregleringen, sade herr Göran Karlsson. Det vill inte vi heller. Man slår in öppna dörrar, herr Karlsson, om man säger att någon här i kammaren fört fram tanken på en forcering. Vi har talat om den successiva avvecklingen. Socialdemokraterna och vi har under långa tider varit ense — den uppfattningen har jag fått — om att hyresregleringen överlevt sig själv. Då är det demagogi att säga att vi vill forcera en avveckling. Så ligger det inte till. Herr Göran Karlsson talade, liksom före honom herr Alexanderson, om kovändningar. Jag har inte velat använda den termen om socialdemokraternas agerande, just därför att jag vet — kanske bättre än herr Göran Karlsson — hur svårt det kan vara att vända en ko. Jag har alltså inte använt det uttrycket, och kommer inte att låta mig provocera till det heller. Talesättet om hur en viss potentat läser bibeln är ju gammalt, och herr Göran Karlsson använde det om mig i sitt anförande, Jag har verkligen inte ansett att Kungl. Maj:ts proposition på något sätt skulle kunna jämföras med bibeln, men jag förstår att herr Göran Karlsson har den uppfattningen. Det kan möjligen vara förklaringen till att vi bedömer den här saken på olika sätt. Bedömningen av mig såsom läsare av Ang. hyreslagstiftningen denna »heliga skrift» får väl herr Göran Karlsson göra precis som han vill. Så några ord om låginkomstgrupperna. Jag trodde att herr Göran Karlsson var medveten om att den hyresreglering som finns i dag och som har funnits under åtskilliga årtionden innebär en hyressplittring, som ingalunda är till förmån för människor med låga inkomster. Det är det verkliga förhållandet. Nu blir jag väl beskylld för att strö blommor igen, men jag tror att herr Werner har precis samma uppfattning som jag på den punkten. Det har jag tyckt mig förstå.

Vi har det i allra högsta grad, och vi har många bostadslösa vilkas situation, med hjälp av ett sådant förfarande som föreslogs i regeringens proposition och som vi var med om att behandla i december månad, skulle kunna hjälpas upp. Herr talman, jag förmodar att de sex minuterna har gått.

Herr talman! Bara några ord om reservation III. Herr Göran Karlsson sade att förbättringsarbeten behöver planeras och att planering kräver tid. Därför skulle det inte finnas anledning att flytta fram dessa arbeten i tiden, utan man kunde ta punkt 6 i övergångsbestämmelserna.

Jag skulle utan vidare kunna åtaga mig att ha sådana arbeten i gång redan under sommarmånaderna, i augusti och september, kanske efter överenskommelse med hyresgästerna under den tid de var bortresta etc. Sådana här arbeten hade alltså kunnat fördelas under året, på nästa år och kanske på ett tredje år. Därigenom hade en hel fastighet kunnat repareras, samtliga kök och badrum hade kunnat renoveras, för att ta ett exempel. Det hade varit nyttigt om sådana arbeten hade kunnat sättas i gång genast. Det hade blivit en fördelning av arbetet för fastighetsägarna, och det hade varit till nytta för sysselsättningen i respektive fack. Jag kan alltså icke på något sätt godkänna herr Göran Karlssons argumentering.

Herr talman! Jag skall inte sticka in hakan i slagväxlingen mellan herrar Göran Karlsson och Gustafsson om vad som kan ha varit orsaken till att regeringen drog tillbaka propositionen i december. Så mycket kanske jag får lov att säga att jag inte tycker att herr Göran Karlssons argumentering för mittenpartiernas skuld i sammanhanget verkar särskilt övertygande. Men det var egentligen inte för att säga detta som jag begärde ordet. På min fråga vad som kunde vara orsaken till att man nu skulle göra ett avsteg från den tidigare principen i samband med förlängning av hyresregleringen fick jag av herr Göran Karlsson svaret att man inte i nuläget vill forcera fram ens en regional avveckling av hyresregleringen.

Det går väl att plocka fram det tre år gamla förslaget och damma av det och titta på om det inte går att använda nu. Det har väl inte blivit sämre under de tre år som har gått, och det är väl, förmodar jag, fullt användbart. Jag tycker nog att ni har en litet svag argumentering på den punkten också.

Herr talman! Jag begär inte att herr Lidgard skall slå ihjäl sig själv genom att erkänna att våra argument är starka. Men, herr Lidgard, jag påstod förut — och jag står för den uppfattningen — att det saknas politiska möjligheter att genomföra ett avskaffande av hyresregleringen för närvarande. Det är konsekvenserna härav som socialdemokraterna har tagit sedan mittenpartierna har agerat som de gjort i den här frågan. Jag vet inte hur många gånger man skall behöva upprepa detta påstående för att det skall förstås av dem som lyssnar på högerkanten, om man där nu över huvud taget lyssnar på det. Jag sade i höstas att jag tycker att högern har fört en konsekvent linje. Det är ganska naturligt, eftersom högern under alla år har varit fastighetsägarintressenas förespråkare. Från de utgångspunkterna är det naturligt att hö Ang. hyreslagstiftningen gern inte haft några bekymmer för en avveckling av hyresregleringslagen. När jag sade att det inte går att forcera avvecklingen av hyresregleringen, så säger herr Lidgard att hyresrådet har ett förslag sedan 1965. AU right, vi säger att det är så. Men det saknas ju förutsättningar för att kunna genomföra förslaget, och då hjälper det inte hur mycket man dammar av ett förslag, även om det i och för sig skulle kunna tänkas ligga till grund för en avveckling. Så var det Nils-Eric Gustafsson som var ute på skridskoåkning på hal is. Han tog upp ordet »kovändning» — det var väl närmast en replik från mig till herr Alexanderson som han försökte göra sig litet kvick över. Med tanke på herr Nils-Eric Gustafssons anförande förstår jag att han har lätt för att vända både på sig själv och på den ko han talar om. Det fanns nämligen inte mycken gemenskap i herr Nils-Eric Gustafssons resonemang från den ena stunden till den andra. Han påstod att kommunisterna skulle ha haft någonting att göra med återtagningen av propositionen om hyreslagen i höstas. Jag bestrider på det bestämdaste att kommunisterna över huvud taget har någon del i det återtagandet. Ansvaret, herr Nils-Eric Gustafsson, faller helt på det parti som herr Gustafsson företräder och på folkpartiet. Sedan säger herr Nils-Eric Gustafsson att vänstergrupperna skulle vara så förfärligt farliga för socialdemokratin. Nej, vi är inte rädda för vänstergrupperna. Vi för vår politiska linje, och vi gör det på ett sätt som har väckt respekt hos människorna. Herr Nils-Eric Gustafsson kan ju titta på vilka det är som har lett den politiska utvecklingen i vårt land under de senaste 35 åren. Jag vågar påstå att de s.k. vänstergrupperna sannerligen inte har haft mycket inflytande över utvecklingen. Herr Nils-Eric Gustafsson försöker på nytt föra in låglöneresonemanget i bilden. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga honom: Om man avskaffar hyreslagen blir det då sänkta hyror för någon? När herr Gustafsson stod i talarstolen fick man det intrycket att om man bara avskaffade hyreslagen så skulle man kunna ge låginkomsttagarna billiga hyror. Tala om, herr Gustafsson, hur ni skall klara den saken. Jag tror inte ni kan det. Vad citatet beträffar så gällde det inte ett citat ur regeringspropositionen. Det var ett citat som herr Gustafsson gjorde ur en socialdemokratisk skrift från år 1966. Men det var lika illa ändå, ty citatet påminde om det sätt på vilket Hin onde läser bibeln. Till herr Lundberg vill jag säga att man kan alltid ha delade meningar om hur man bäst skall kunna klara en sådan här fråga. Men då vi nu befinner oss i slutet på maj 1968 och det här förslaget skall träda i kraft den 1 januari 1969 kan det ju inte röra sig om så förfärligt många månader. Det är därför en tämligen liten och betydelselös detalj i det hela som herr Lundberg här talar för. Om herr Lundberg är angelägen om att klara sysselsättningen för byggnadsarbetarna kan det vara lämpligt att tänka på den saken under vintermånaderna då de i regel har svårighet att få arbete på andra arbetsplatser. Till herr Werner skulle jag vilja säga att jag inte har tillfälle att läsa protokollet från den 15 maj just nu. Jag skall göra det efteråt. Men det skulle ha varit tacknämligt om vi fått åtminstone en antydan om vilka vägar herr Werner vill gå för att förbilliga byggnadskostnaderna. Beträffande basannuiteten står jag på precis samma ståndpunkt som statsrådet Geijer intog i går. Faktum är att om man vill sänka basannuiteten innebär det att vi via staten får subventionera dessa kostnader. Då är det bara frågan om var vi skall ta pengarna för att klara detta problem.

Herr talman! Herr Göran Karlsson har så underliga bekanta. Ena gången befinner han sig på en skridskobana, och nästa gång på det ställe där det enligt vad som påståtts skulle vara förfärligt hett! Jag tror att herr Göran Karlsson vid närmare eftertanke, när han läst protokollet över vad han har sagt, skall finna att spännvidden när det gäller olika uppfattningar är minst lika stor hos honom som hos mig. Sedan försöker herr Göran Karlsson återigen — för vilken gång i ordningen vet jag inte — att påstå att det var centerpartiets och folkpartiets agerande som var den egentliga orsaken till propositionens återtagande i december. Herr Göran Karlsson tycks inte förstå att han ger sitt eget parti ett klart underbetyg med sitt tal. Skulle verkligen mittenpartierna vara så fruktade av socialdemokratin, som ju, enligt vad herr Karlsson sade, byggt upp detta samhälle? Jag fick nästan intrycket att de gjort det alldeles själva — men mot ett sådant påstående inlägger jag reservation. Jag tycker inte alls att det är långsökt att peka på herr Werner i detta sammanhang. Det är uppenbart för hela svenska folket att det är vänstergrupperna inom det socialdemokratiska partiet och inom vänsterpartiet kommunisterna som drivit fram regeringens agerande. Jag skulle vilja fråga herr Göran Karlsson när han talar om mittenpartiernas »agerande»: Finns det fortfarande fri motionsrätt här i kammaren, trots att vi ju i förra veckan beslöt avskaffa tvåkammarsystemet? Jag har den uppfattningen att så är fallet. Har inte politiska partier rättighet och t.o.m. skyldighet att lägga fram sina förslag i motioner i anslutning till Kungl. Maj:ts propositioner? Men allt detta i våra motioner var ju detaljfrågor. Ang. hyreslagstiftningen Dessutom strävade både herr Göran Karlsson och jag att få till stånd en kompromiss i tredje lagutskottet i december. Men herr Göran Karlsson mötte mäktigare män med hårdare nypor, och det blev inget av med våra planer. Vad låginkomstgrupperna beträffar vill jag säga till herr Göran Karlsson att det finns, och det trodde jag var bekant, låginkomstgrupper i detta land vilka fortfarande inte har en ordentlig bostad. En friare hyresmarknad skulle ge dem möjlighet att få en bostad. Det system som vi för närvarande har stimulerar inte till underhåll och inte heller till genomgripande reparationer av äldre bostäder. Vi har exempel på detta i Stockholm. Det kan hända att det finns exempel i Jönköping också, i varje fall finns det i Göteborg. Kan inte herr Göran Karlsson förstå det här? Jo, visst kan han det, men han vill inte!

Herr talman! Herr Göran Karlsson beklagade sig över att jag inte förstår honom och att jag inte lyssnar på honom. Jo, herr Göran Karlsson, jag lyssnar men jag måste med av blygsel rodnande kinder erkänna: Jag förstår inte. Ända sedan hyresregleringen förlängdes första gången 1943 har riksdagen på olika sätt uttalat att regleringen inte bör bibehållas längre än som påkallas av krisförhållandena. Nu har jag i den här lilla replikväxlingen med herr Göran Karlsson dragit in hyresrådets förslag av 1965. Man har väl anledning att utgå ifrån att vad hyresrådet den gången föreslog var en avveckling på orter där det inte skulle uppkomma några vådor för bostadskonsumenterna. Men nu är situationen tydligen den att man på socialdemokratiskt håll går ifrån den ståndpunkt som man har accepterat ungefär vartannat år sedan 1943 att man inte skall bibehålla hyresregleringen längre än vad som betingas av förhållandena. Det är ju precis vad ni gör nu under den kommande treårsperioden. Här skall icke ske någon avveckling även om det är möjligt att genomföra den.

Herr talman! Får jag avsluta mitt lilla meningsutbyte med herr Göran Karlsson om reservation III genom att tacka för att han något mera utvecklade sin syn på den här frågan, fastän han kallade den liten och betydelselös. Ja, så säger man alltså när det gäller en fråga som rör sysselsättningen. Jag skrev den ursprungliga motionen under jullovet, och då var just frågan om den bristande sysselsättningen i landet högst aktuell och påtaglig. Det är den fortfarande i dag, men läget kanske inte känns så hårt. Jag konstaterar nu att den som haft intresse för sysselsättningsfrågorna i varje fall inte är representanten för socialdemokratin och regeringsmakten. Herr Göran Karlsson säger att vi är i slutet på maj och det inte finns praktiska möjligheter etc., etc. Jag vill ånyo slå fast att propositionen lades fram de allra första dagarna i april eller slutet av mars. En planering redan vid den tidpunkten skulle utan minsta tvivel ha kunnat leda till praktiska åtgärder under årets lopp.

Herr talman! Det spelar ju ingen roll vad vi kallar det, herr Werner, men är det på det sättet att man via statsbudgeten sänker basannuiteten för hyrorna, är det uppenbart att det måste vara medel som staten fördelar — om vi kallar det för omfördelning eller kallar det för subventioner, saknar ju praktisk betydelse. Herr Werner försöker sedan inkassera en poäng av herr Nils-Eric Gustafssons försök att göra kommunisterna till dem som skulle ha varit avgörande för att propositionen i detta ärende återtogs på hösten 1967. Jag kan försäkra herr Werner, att det inte finns något skäl för det ställningstagande, som herr Werner gjorde. Hyresgäströrelsen var den som minst ville ha förslaget återkallat. Den ledande mannen inom denna rörelse, herr Erik Svensson, gick ju hårt till storms mot regeringen för att den drog tillbaka propositionen. Att från dessa utgångspunkter tillmäta kommunisterna någon betydelse för propositionens återtagande, protesterar jag på det allra bestämdaste mot. Om vi sedan, herr Nils-Eric Gustafsson, ytterligare skall ta upp resonemanget om anledningen till att regeringspropositionen drogs tillbaka, vill jag citera ett par rader ur en av mittenpartiernas motioner, där det hette: »Regeringsförslaget som syftar till hyreshöjning...» Det var dessa strofer, herr Nils-Eric Gustafsson, som var anledningen. Det var en i och för sig oriktig beskrivning, men det var just på detta sätt som ni skulle gå ut till väljarna och tala om för dem att ni var hyresgästernas räddare från den förfärliga regeringen, som ville åstadkomma höjda hyror för människorna. Det var de skälen, herr Nils-Eric Gustafsson, och inte förekomsten av det kommunistiska partiet som spelade den avgörande rollen. Dagens Nyheter hade våldsamma reportage om hyreshöjningar i Danmark, och Expressen bredde också på. Det var av ren självbevarelsedrift — jag kan gärna säga det — som gjorde att vi inte ville begå något politiskt självmord, ty det fanns politiska partier som tidigare utmålat nödvändigheten av att avveckla hyresregleringslagen och som sedan skulle falla oss i ryggen när vi framlade förslaget. Detta var skälen till att vi på hösten 1967 tog tillbaka förslaget om avveckling av hyresregleringslagen, herr Nils Eric Gustafsson. Nu behöver jag kanske inte upprepa detta mera — jag tycker att jag hur tydligt som helst har klargjort anledningen till att vi gjorde detta återtagande av propositionen.

Herr talman! Först och främst vill jag instämma i herr Alexandersons inlägg i början av denna debatt. Från folkpartiets synpunkt är naturligtvis propositionen egentligen en halvmesyr, men jag har sett den som ett kompromisserbjudande från regeringens sida. Den är i varje fall ett steg i rätt riktning, och enligt min mening är det därför riktigt att oppositionen i huvudsak har godtagit propositionen. Herr Göran Karlsson upprepar sitt ofta gjorda påstående från debatten i december förra året att propositionens återtagande den gången berodde på folkpartiets och centerpartiets agerande. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det nu: Jag har svårt att tro att det var den avgörande orsaken. Vi vet väl alla att vid den extra socialdemokratiska partikongressen hösten 1967 en stark opposition mot regeringens proposition framkom. Vi vet också att mittenpartiernas ändringsförslag var ganska begränsade. De innebar i sak endast att man något byggde på de övergångsbestämmelser som regeringen själv föreslog. Det är svårt att tänka sig att detta kunde vara avgörande. Ännu egendomligare ter det sig när man betänker att de två partierna, som alltså skulle ha orsakat att propositionen drogs tillbaka, in i det sista — även efter återtagandet — yrkade bifall till propositionen med vissa ändringar.

Skulle det ha varit så omöjligt? I varje fall hade man ju därmed tjänat den goda saken. Det hade ju då varit otänkbart att mittenpartierna, efter den kompromissen, skulle kunna påstå att de gentemot socialdemokraterna uppträtt som hyresgästernas räddare. Jag tror att en kompromissvilja därvidlag från regeringens sida skulle både ha gagnat saken och dessutom varit politiskt klok. Men den sista bedömningen får regeringen givetvis göra själv. Jag beklagar ur saklig synpunkt att man inte ville göra den kompromissen. Jag vill också erinra om att de mest vittgående ändringsyrkandena kom från socialdemokratiskt håll och inte från oppositionshåll. Detta är en sak som man skall komma ihåg. Den spricka som uppstod i regeringspartiet i denna fråga var nog en viktigare faktor för återtagandet av propositionen än mittenpartiernas ändringsförslag. Propositionen blev alltså återtagen. Nu har man lagt fram ett förslag, som kan ses som en kompromiss, och det är glädjande att regeringen gjort detta. Jag tycker vi skall ge justitieministern en eloge för att han efter de ganska hårda drabbningarna i december ändå lägger fram ett förslag som går åt rätt håll. Till sist vill jag säga till herr Göran Karlsson att på sätt och vis vore det trevligt om hans påstående om orsaken till återtagandet vore riktigt. I så fall skulle ju oppositionen till skänks ha fått en metod som vi kunde använda när vi vill stjälpa propositioner. Men tyvärr kan jag väl inte fatta herr Göran Karlssons uttalande som ett löfte att medverka till att en proposition faller, om vi framlägger motioner som han anser olyckligt formulerade. Jag skall nu, herr talman, övergå till reservationerna X—XII som inte tidigare har behandlats i denna debatt. Det gäller förfarandet i hyrestvister inför domstol. Enligt 72 § i propositionens förslag till ändrad hyreslag skall hyrestvister i princip upptas endast av underrätt i residensstad. Alla andra un derdomstolar skall alltså sakna behörighet att uppta sådana tvister. I reservation X föreslår utskottets folkpartiledamöter att denna särregel skall tas bort och att hyresmål liksom alla andra mål om fast egendom skall upptas av underdomstolen på den ort där fastigheten är belägen. I svensk processrätt och i svensk domstolstradition gäller som regel att de allmänna underdomstolarna, alltså häradsrätterna och rådhusrätterna, har lika behörighet att uppta mål av olika slag. Det finns en del starkt begränsade undantag, t.ex. tryckfrihetsmål. Det är alldeles speciella skäl som motiverar de undantagen, och jag skall inte gå in på dem. Det anses vara av vikt att man slår vakt om domstolarna även utanför de större orterna och undviker att införa något slags inbördes klasskillnad mellan de allmänna underrätterna. Det måste därför fordras mycket starka skäl för att avvika från denna hävdvunna regel.

Det skälet kunde gälla nästan vilken grupp mål som helst som man önskar föra samman till vissa domstolar, som då skulle vara något slags överklass bland underdomstolarna. Men mot detta står det angelägna intresset att inte försvaga ställningen för underdomstolarna i allmänhet och att inte i onödan införa olika kompetensgrader för våra allmänna underrätter. Man kan se detta också som en lokaliseringsfråga. Varför skall domstolarna på de mindre orterna ha mindre behörighet än domstolarna på de större orterna? Härtill kommer att en koncentrering till i princip en underdom stol i varje län medför vissa praktiska olägenheter. Avstånden mellan hemort och domstol blir sålunda avsevärda för många parter, vilket gör det svårt för dem att personligen närvara vid domstolshandläggningen. I de fall då en fastighet skall besiktigas och där alltså handläggningen äger rum på fastigheten i fråga blir det å andra sidan för domstolens ledamöter i vissa fall ganska stor tidsspillan. Detta i sin tur minskar antalet mål som kan medhinnas per år vid en domstol. Man får med andra ord en effektivitetsminskning, eller omvänt ett i onödan ökat personalbehov vid domstolarna. Ytterligare en synpunkt vill jag framföra. Häradsrätterna och numera även rådhusrätterna har en viktig uppgift att fylla i juristutbildningens tjänst. Där får de nyutexaminerade juristerna sin första praktiska utbildning. De skall lära känna olika delar av den svenska rätten innan de går att verka inom skilda delar av samhällslivet. Det är olyckligt att i flertalet underdomstolar undandra de unga juristerna all kontakt med hyresmål. Visserligen är detta en rätt begränsad grupp mål, men det är en form av tvister som de flesta jurister i praktisk verksamhet kommer i kontakt med. Och då har man också i onödan försämrat utbildningen på den punkten. Det tycker jag är beklagligt. Jag frågar mig om det är meningen att dessa specialbestämmelser skall utgöra embryot till blivande fastighetsdomstolar, en i varje län. Är så fallet minskar inte min tveksamhet, utan den snarare ökar. I en annan reservation, som utskottets folkpartioch högerledamöter samlat sig om, föreslås att hyresmål i likhet med alla andra mål utan begränsning skall kunna fullföljas till vederbörande hovrätt. Vi avvisar alltså propositionens förslag att begränsa fullföljdsrätt till hovrätten. Bland annat skall enligt propositionen underdomstolarnas beslut om hyresvillkor inte kunna överprövas i hovrätten. Jag vill i det sammanhang et peka på att lagtexten kanske är något förbryllande för den som inte är insatt i frågan. I 73 § hyreslagen sägs att talan inte får föras mot underrätts dom, bl.a. i fråga om fastställelse av hyresvillkor, och inte heller mot hovrätts dom, bl.a. i fråga om fastställelse av hyresvillkor. Man undrar ju hur denna fråga kan komma upp i hovrätt, men det beror på vissa processuella omständigheter som jag inte skall gå närmare in på. Det gäller alltså när frågan om hyresvillkoren inte har varit uppe i underrätten utan kommer upp till prövning först i hovrätten. För en ovillkorlig fullföljdsrätt talar både hyresmålens stora betydelse för de enskilda parterna och önskvärdheten att få en så enhetlig praxis som möjligt. Herr talman! Jag skall inte ytterligare förlänga debatten, utan yrkar bifall till reservationerna X, XI och XII.

Herr talman! Herr Ernulf fann det egendomligt att propositionen återtogs i höstas. Han tillade oskuldsfullt att »vi i folkpartiet och centerpartiet yrkade ju bifall till propositionen och även högern var med på den linjen». Hur naiv får man egentligen vara när man är mittenpartist i denna kammare? Alla visste ju vilka förutsättningarna var och att de helt enkelt var obefintliga sedan ni hade bedrivit era extraturer i denna fråga. Först skulle ni alltså slå oss i skallen, och sedan skulle ni begära vår hjälp att klara frågan. Herr Ernulf, i det politiska livet får man vara med om åtskilligt, men jag tycker nog att det slags historieskrivning som herr Ernulf gör är ett exempel på hur man så att säga flyger i väg långt upp i luften utan något politiskt verklighetssinne bakom sig. Herr Ernulf säger att det här var trevligt, då vet vi i fortsättningen hur vi skall reagera för att socialdemokrater na skall bli rädda och dra tillbaka de propositioner som oppositionen inte gillar. Jag kan försäkra herr Ernulf att vi inte tillhör dem som i vanliga fall blir skakade av era motioner. Herr Nils-Eric Gustafsson frågade tidigare om det inte finns fri motionsrätt. Visst gör det det. Men det här var ett specialfall, och ni fick finna er i att vi tog konsekvenserna av er handläggning den gången. Men vi kan inte lämna några garantier. Om ni fortsätter med politiskt skojeri är det klart att vi kan göra något liknande i fortsättningen, men jag föreställer mig att ni fått tillräckliga besked om att ni inte kan agera hur som helst utan att det får konsekvenser. Herr Lundberg sade att regeringen inte visat något intresse för sysselsättningen. Jo, herr Lundberg, det är just vad regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har gjort. Vi är intresserade av att få en jämnt balanserad sysselsättning. Från denna utgångspunkt anser vi att förslaget om den 1 januari 1969 som gräns ger höstsysselsättning åt byggnadsarbetare. Detta kan vara tillräckligt för att belysa att vi är intresserade av en balanserad sysselsättning.
Herr talman! Herr Göran Karlsson bemötte mitt raljerande med sin historieskrivning om de hiskeliga ränkerna och intrigerna från mittenpartiernas sida på samma trevliga men i sak innehållslösa sätt som han gjorde i decemberdebatten.

Mittenpartimotionen är ett konsekvent uppföljande av ståndpunkten under hela 1950 och 1960-talen sådan den har tagit sig uttryck här i riksdagen. Om sedan herr Göran Karlsson tycker att det var ofint av folkpartiet att inte vilja gå med på regeringens utformning av övergångsreglerna må det vara hans ensak. Jag tror inte mera på hans påståenden efter hans anförande än jag gjorde tidigare.

Herr talman! Jag vill framföra några synpunkter på besittningsskyddet för lokaler, dvs. för butiker, verkstäder samt kontorsoch servicelokaler. I det förslag till ny hyreslagstiftning som vi nu diskuterar har besittningsskyddet för lokaler givits en annan ut formning än för bostäder. Propositionen föreslår i fråga om bostad ett direkt besittningsskydd, vilket i princip innebär att hyresgästen har rätt till förlängning av hyresavtalet. Hyresgästen är således i princip skyddad mot uppsägning och förlust av sin bostad. Det är endast i undantagsfall som den principen inte gäller. Lokalhyresgäst däremot föreslås erhålla ett indirekt besittningsskydd, vilket innebär att om uppsägning sker utan befogad anledning hyresgästen har rätt till ersättning för de kostnader och de förluster som uppsägning och avflyttning ur lokalen förorsakar honom. Hyresvärden har emellertid möjlighet att när som helst säga upp innehavaren av lokal. Jag anser, liksom undertecknarna av reservationen XIV till utskottsutlåtandet, att propositionen inte erbjuder hyresgäster av kommersiella lokaler ett tillräckligt starkt skydd mot obefogad uppsägning. Det huvudsakliga motivet för att lokaler behandlas annorlunda än bostäder anges vara att besittningsskyddet för bostad i första hand skall skydda ett ideellt socialt intresse — det skall trygga rätten till bostad. Besittningsskyddet för butikseller verkstadslokaler har däremot, sägs det i propositionen, till uppgift att värna ett intresse av övervägande ekonomisk natur. Utskottsmajoriteten instämmer i detta. Detta grundmotiv för att kommersiella lokaler skall behandlas sämre än bostäder är enligt min mening ohållbart. För många företagare, speciellt för mindre företagare inom handel, hantverk och servicenäringar, är det av stor betydelse att kunna fortsätta sin verksamhet i ett gammalt väl inarbetat affärsläge. En flyttning av verksamheten kan betyda att kontakten med den kundkrets på vilken köpmannen eller hantverkaren med möda och omsorg under många år byggt upp sin rörelse går förlorad. Därmed kan grunderna för det företagets fortbestånd ryckas undan. För den enskilde företagaren, för köp Ang. hyreslagstiftningen mannen eller hantverkaren liksom för de anställda är det ur trygghetssynpunkt väl så viktigt att kunna fortsätta verksamheten i ett kanske under decennier inarbetat affärsläge som att ha sin bostadsfråga ordnad. Trygghet till ändamålsenliga lokaler i lämpligt läge och god kontakt med kundkretsen har för den mindre företagaren lika stort so-- cialt intresse som tryggheten till bostad. Att förlora sin bostad kan i dag visserligen förorsaka mycket stora problem, men att förlora en affärslokal i ett centralt läge, där företaget drivit sin verksamhet sedan decennier tillbaka, kan betyda ekonomisk ruin. Ett indirekt besittningsskydd med ekonomisk gottgörelse kan inte kompensera den skada som åsamkas företagaren genom förlust av ett hos kundkretsen inarbetat läge. Lagförslaget ger i praktiken hyresvärdarna obegränsad rätt att säga upp en företagare även i sådana fall där hyresvärden inte har befogad anledning till uppsägning. Visserligen blir då hyresvärden skadeståndsskyldig, men det torde möta stora svårigheter att beräkna skadeståndsbeloppets storlek. Hur skall man t.ex. beräkna det inkomstbortfall eller den förlust som en flyttning av verksamheten förorsakar? En uppsägning och avflyttning från lokalen kan ju till och med innebära att företagaren tvingas lägga ned sin verksamhet. Utredningarna om skadestånd kommer sannolikt att ta lång tid i anspråk och kosta stora summor, och vad händer under tiden med det företag som har drabbats av uppsägningen? Hur finansieras flyttningen, inredningen av den nya lokalen, reklam för att hos allmänheten slå in det nya läget, nedgång i omsättningen osv.? Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet har tagit rätt allvarligt på dessa problem. Man understryker betydelsen av att ersättning i princip utgår för all den skada som hyresförhållandets upplösning vållar hyresgästen och vill införa regler när det gäller att be räkna ersättningen som ansluter till expropriationslagstiftningen. Jag anser dock inte detta vara tillräckligt. Även om de föreslagna ersättningsreglerna ger ett visst skydd mot obefogade uppsägningar kan sådana regler aldrig bli fullt effektiva. Resultatet kan bli att även krav, som i och för sig är berättigade, inte tillgodoses. De höga rättegångskostnaderna kan dessutom medföra att lokalhyresgästerna många gånger tvekar att öppna en process om ersättningsskyldigheten. Därför kan besittningsskyddet och den därmed förenade ersättningsrätten många gånger bli illusoriska. Dagens hårda konkurrens inom handel, hantverk och = servicenäringar tvingar företagarna att ständigt rationalisera och förbättra både tillverkningsoch försäljningsmetoder. Detta kräver ofta omfattande förändringsarbeten som betingas av de speciella krav på lokalens utformning som branschen eller verksamhetens art kan ställa. ändringarna kan vara av värde för företaget utan att lägenheten därför ökar i hyresvärde. Enligt lagförslaget får hyresgästen om han tvingas avflytta i princip inte någon ersättning för sådana ändringsarbeten i annan mån än om lägenheten genom ändringen ökar i hyresvärde. Det är naturligtvis acceptabelt att företagaren själv påtar sig sådana investeringskostnader om han vet att han kan disponera lokalen så lång tid att dessa kan slås ut på flera år och avskrivas. Med ett indirekt besittningsskydd måste företagaren emellertid ta i beräkning att han när som helst kan bli uppsagd från sin lokal, om inte långtidskontrakt har upprättats. Detta kan motverka intresset för och viljan att göra nödvändiga långsiktiga investeringar; I propositionen liksom i utskottsutlåtandet anges även som motiv för annan behandling av lokaler än av bostäder att »det inte kan sägas råda någon brist på lokaler på någon ort, inte ens i storstadsområdenas centrala delar». Detta påstående överensstämmer inte med verkligheten. Från tillförlitlig källa i Göteborg har jag t.ex. hört att bristen på affärslokaler i de centrala delarna av staden är så stor att enda chansen att få t.o.m. en liten lokal i centrums bästa delar är att köpa ut tidigare hyresgäst med belopp på flera hundra tusen kronor, och inte ens då är chansen stor. En sagesman, som kan hyresmarknaden i denna stad, har talat om erbjudanden på 200 000, 300 000 kronor, ja, ännu högre belopp, för att komma åt centralt belägna lokaler. Under sådana förhållanden är det ju givet att ett indirekt besittningsskydd med rätt för hyresvärden att säga upp en hyresgäst inte ger ett tillräckligt starkt skydd för lokalinnehavet. Om kapitalstarka företag i dag är beredda att satsa så höga belopp som de nämnda för att komma åt en välbelägen lokal, kommer naturligtvis inte de ersättningsanspråk som kan ställas att förhindra obefogade uppsägningar. Handeln med centralt belägna, fördelaktiga affärslägen kommer att tillta, och det kommer att i första hand gå ut över de mindre företagen inom handel, hantverk och servicenäringar. I argumenten mot direkt besittningsskydd ingår även påståendet att det är förenat med stora svårigheter att vid ett direkt besittningsskydd bestämma det rätta hyresvärdet på lokalerna. Värdet är beroende av tillgång och efterfrågan; det är dessutom beroende av lokalens läge osv. Lokaler som ligger nära varandra men på skilda gator, kanske i samma kvarter, kan vara olika attraktiva, vilket kan motivera olika hyreslägen. Näringslivsorganisationer, som har yttrat sig över denna fråga — Sveriges köpmannaförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation — har framhållit att det inte är förenat med oöverkomliga svårigheter att bestämma en marknadsmässig prisbildning på denna del av hyresmarknaden. Organisationerna framhåller att hyresvärd och hyresgäst före eller under pågående hy resförhållande på olika sätt kan bilda sig en uppfattning om lokalens marknadsvärde även vid ett direkt besittningsskydd. Det finns olika organ inom näringslivet som gör ingående undersökningar av butikshyrornas struktur i olika affärslägen. I detta uttalande har även handelskammaren i Malmö instämt. Kommerskollegium har också framfört liknande synpunkter. Medan jag håller på att tala om remissinstanser, vill jag också påpeka att Advokatsamfundet framhåller att en enhällig utformning av besittningsskyddsreglerna innebär stora fördelar både från lagteknisk synpunkt och för rättsskipningen. De förut nämnda organisationerna har också framhållit att en företagare, som endast har indirekt besittningsskydd, måste räkna med att när som helst kunna bli uppsagd från den hyrda lokalen. Att detta motverkar investeringsviljan har jag alldeles nyss talat om. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den till utlåtandet avgivna reservationen med beteckningen XIV.

Herr talman! Jag vill beröra frågan om besittningsskyddet för lokaler. Vilken form av besittningsskydd som skall ges för lokaler är enligt min uppfattning i första hand en rent praktisk fråga. Det föreligger ingen skillnad i grunduppfattning mellan utskottets förslag och den ståndpunkt herr Stefanson företräder. Vi är överens om att innehavare av lokaler lika väl som innehavare av bostäder skall ha ett starkt skydd för innehavet. Men när det gällt att utforma ett skydd för lokaler har resultatet av övervägandena blivit att det indirekta besittningsskyddet är starkare än det direkta. Denna fråga har naturligtvis varit föremål för vägande för och emot ända från hyreslagstiftningssakkunniga och sedan under propositionsarbetet. Jag vill erinra herr Stefanson om att bland hyreslagstiftningssakkunniga, som jag tillhörde, var även herr Stefansons partivän herr Henning Gustafsson. Efter många och långa diskussioner var vi på fullständigt samma linje, nämligen att vi bättre tillgodosåg lokalinnehavarnas intressen med det indirekta besittningsskyddet i och med att vi stärkte det genom ersättningsregler, vilka så nära som möjligt anslöt sig till de regler som gäller vid expropriation.

Herr Stefanson säger att det skulle vara svårt att i ett ärende av denna typ styrka vilken förlust affärsmannen gör, och det är klart att det kan finnas sådana svårigheter. Men vi har erfarenheter från expropriationsmål, och såvitt jag känner till har i sådana mål lokalinnehavare med framgång kunnat visa vilka förluster de gjort, och de har också fått skälig ersättning. Jag vill i förbigående nämna att under den nuvarande hyresregleringens tid har skyddet för lokaler avvecklats på åtskilliga orter. Såvitt jag kan erinra mig är det bara på sexton orter som vi har kvar hyresregleringen för lokaler. Herr talman! När jag ändå har ordet skall jag tillåta mig att säga något om den fråga som diskuterats rätt mycket här i dag — vems fel eller förtjänst det var att regeringens proposition återtogs i december. Visserligen tycker jag att den debatt vi då förde var tillräckligt klarläggande och att vi egentligen inte skulle behöva föra den här igen. Jag skall inte heller göra det i vidare mån än att jag vill ge herr Göran Karlsson rätt i att det var mit tenpartiernas motioner som var den utlösande orsaken till att propositionen togs tillbaka. Varför var dessa motioner den utlösande faktorn? Det var, som vi många gånger deklarerat, därför att de avslöjade att det förelåg en djupare klyfta än vi hade trott i själva grunduppfattningen om förhållandena på hyresmarknaden. Vi kan inte dela den uppfattning som högern med sådan emfas drivit och så klart uttalat — att det bör föreligga en fri marknad på hyresområdet med fri konkurrens och fri hyressättning. När mittenpartimotionerna visade att man faktiskt hade samma grunduppfattning och att det inte fanns någon möjlighet till en bredare enighet för det förslag som förelåg, var det för oss nödvändigt att visa hyresgästerna var vi verkligen står i denna fråga. Det har vi ju fått möjligheter att göra genom att vi i årets proposition bibehållit priskontrollen i de hyresreglerade orterna. Om man inom mittenpartierna skulle sväva i tvivelsmål om riktigheten i vår uppfattning på denna punkt, vill jag hänvisa till vad högerledaren herr Holmberg yttrade i december när vi debatterade återtagandet av propositionen. Han talade om att också högern hade erbjudits att skriva på denna mittenmotion. Herr Holmberg förklarade från denna plats, att man inte hade velat göra det, därför att — om jag nu kommer ihåg exakt vad herr Holmberg sade — motionen hade »ett alltför spektakulärt moment av partitaktik». Jag fäste mig särskilt vid yttrandet, därför att herr Holmberg använde det något ovanliga ordet »spektakulärt». Eftersom det var en väsentlig fråga, har jag forskat i våra uppslagsböcker utan att kunna finna detta ord. Denna nybildning är kanske en bra nybildning — det är ingen anmärkning mot herr Holmberg — men ordet finns faktiskt inte i uppslagsböckerna. Nybildningen inbjuder ju kanske därför till förklaringar varifrån ordet kommer. Det är möjligt att ordet kommer från »spektakel», och i så fall har vi ju samma uppfattning som högern.

Herr talman! Jag har inte velat lägga mig i den något förvirrade replikväxlingen, delvis på grund av herr talmannens vädjan vid början av dagens förhandlingar. Men jag kan inte underlåta att nu ta upp vissa av de yttranden som har fällts under debatten och göra några anmärkningar kring dem. I första hand måste jag väl, fastän jag mycket ogärna vill återupprepa sådant som förekom vid höstens debatter, ändå säga några ord om den sak som herr Karlsson har uppehållit sig ganska mycket vid och som nu senast även statsrådet Geijer berörde. Vi måste ju då konstatera, att regeringens förslag i höstas gick ut på en ganska snabb avveckling av hyresregleringen i det äldre beståndet, att folkpartiet och centerpartiet föreslog en mjukare avveckling, att propositionen då återtogs och att den nya propositionen i vår inte föreslår någon avveckling alls. Herr Karlsson har ganska oförblommerat erkänt att denna reaktion var rent taktisk, den var inte sakligt betingad. Det är ju ganska klart, att man inte kan växla mellan två så vitt skilda sakliga ståndpunkter inom så kort tid på grund av ändrad uppfattning i sakligt avseende. Möjligen kan man då dra den slutsatsen, att det första förslaget i höstpropositionen var ett slags olycksfall i arbetet. Regeringen hade råkat lägga fram ett förslag som man inte ansåg sig kunna stå fast vid när det från annat håll framfördes ett förslag som var litet förbättrat. Låt oss dra ut konsekvenserna och fråga vad som var anledningen till att propositionen togs tillbaka. Herr Karlsson och även herr Geijer säger, att anledningen var mittenpartiernas förslag. Alltså har detta lett till att hyresgästerna i det äldre beståndet nu får behålla sina låga hyror ännu en tid framåt. Det är kanske riktigt, som statsrådet Geijer antydde, att det ur dessa hyresgästers synpunkt kan räknas folkpartiet till förtjänst att det föranlett denna effekt. Emellertid måste man också konstatera att den som stått på en konsekvent ståndpunkt är mittenpartierna. Regeringens ståndpunkt har växlat från den ena ytterligheten till den andra. I samband med denna lilla återblick på vad som hänt måste jag också ta upp ett yttrande av herr Werner beträffande hyresprövningen. Han sade, att folkpartiet föreslog »generösare hyresberäkningar». Ja, om man med »generösare» avser generösare mot hyresgästerna ligger det kanske något i det. I propositionen i höstas ville man att jämförelsen med de högsta hyrorna i jämförelsebeståndet skulle vara normgivande.

Beträffande avvecklingen av hyresregleringen har herr Karlsson under debatten tillkännagett en ännu mera skärpt ståndpunkt än propositionen och till och med hans egen reservation. Där står ju bara, att man nu inte vill binda sig för en fortsatt successiv avveckling. Men lagförslaget innehåller också bl.a. en särskild ny Öövergångsbestämmelse för en avveckling av detta slag. Herr Karlsson gjorde i sitt anförande gällande, att det beslut han förordade skulle innebära ett nej till varje regional avveckling under den närmaste treårsperioden, men som sagt, varken propositionen eller reservationen innehåller något sådant. folkpartiet har för program beträffande utvecklingen av produktionskostnaderna på bostadsområdet: Skall vi säga till byggherrarna att de skall bygga billigare? Detta utvecklade jag just i mitt anförande. Vi skall säga till dessa producenter att de får ta ut vad dessa produkter är värda ur konsumenternas synpunkt men att de inte alltid skall få ta ut vad de har lagt ner på dem. Detta program stimulerar till billigare produktion och till mera ändamålsenlig produktion. Det kan inte bestridas att det nuvarande systemet har lämnat fritt fram för att låta produktionskostnaderna raka i höjden. Man har då och då gjort ett försök att med takbestämmelser och sådant stävja en sådan utveckling, men det har visat sig att själva systemet varit felaktigt ur denna synpunkt. Vårt svar i detta avseende överensstämmer med propositionens ståndpunkt. Den tanke som ligger bakom är ju att man för nyproduktionen inte skall ha någon hyresreglering, men det förefaller som om vi i folkpartiet tror mera på värdet av en sådan ordning än vad herr Karlsson gör, fastän han i övrigt står på propositionens ståndpunkt. Jag skulle också vilja säga något om besittningsskyddet för lokaler, men i stort sett kan jag instämma med vad statsrådet Geijer sade.

Det är ju bl.a. så, att när det gäller direkt besittningsskydd kommer frågan att stå om vederbörande skall bo kvar eller icke. Man kan t.ex. pröva om en erbjuden ersättningsbostad passar eller inte, men beslutet måste bli allt eller intet. När det gäller ekonomiska ersättningsregler har man också möjligheten däremellan att räkna med. Man kan ge ersättning med ett skäligt, rimligt belopp osv. Man bör naturligtvis också ta stor hänsyn till den preventiva effekten, som gör att vederbörande hyresvärd drar sig för att utsätta sig för en stor skadeståndsskyldighet.

Herr talman! Debatten i dag har i stor utsträckning rört sig inte bara om hyreslagen utan också om hyresregleringen. Vi bör kanske erinra om att denna reglering infördes 1942 under samlingsregeringens dagar. Den var då synnerligen befogad med hänsyn till att i då rådande bristläge möjligheter saknades att upprätthålla en tillfredsställande bostadsproduktion. Den tidens löner var också av den karaktären, att många säkerligen skulle ha blivit uppskörtade av de hyreshöjningar som skulle genomförts om inte denna lag tillkommit. Lagen om hyresregleringen har alltså fyllt en mycket stor uppgift. Vi vet alla vad som hänt under de senaste 26 åren. Hyresregleringslagen är den enda lag som kvarstår från kristidslagstiftningen. Många tycker att detta är underligt. Men vi får också komma ihåg att vårt samhälle under efterkrigstiden i grunden har förändrats. Den väldiga förflyttning av människor till tätorterna som skett har trots ett högt bostadsbyggande de senaste åren skapat bostadsbrist. Om hyresregleringslagen inte hade funnits hade väsentliga hyreshöjningar kunnat genomföras i det äldre bostadsbeståndet. Man talar nu om hyressplittringen, alltså skillnaden mellan hyrorna i nyuppförda lägenheter och äldre. Denna skillnad existerar verkligen. Men då måste man också komma ihåg att det gäller skilda slag av lägenheter. De äldre lägenheterna uppfördes ju redan 1942 eller tidigare. De är dåligt utrus tade i många avseenden och saknar sådan utrustning som finns i de lägenheter som byggs i dag och som har uppförts under de senaste årtiondena. Jag har upplevt detta i Stockholm. På Kungsholmen t.ex. finns stora fastigheter, som saknar centralvärme. Om man enbart ser på den yttre fasaden kan man förledas att tro att det är präktiga lägenheter. Men när man kommer in i dem finner man bl.a. att de saknar centralvärme. De ligger visserligen centralt — och säkert vill många bo på Kungsholmen men de kan i bruksvärde inte på något sätt jämföras med nyuppförda lägenheter. Själv bor jag i en fastighet som har tillkommit genom riksdagens försorg. Där rör det sig om topphyror på cirka 140 kronor per kvadratmeter. Denna fastighet är uppförd på en tomt, där man måst riva ett äldre hus, Rivningskostnaderna uppgick till stora belopp, vilket naturligtvis påverkade den nya hyressättningen. Därför tror jag inte att man kan anta att problemet med hyressplittringen kan lösas genom avskaffande av hyresregleringslagen. Det skulle bara bli så att oskäliga hyror togs ut för de sämsta bostäderna, om man på det sättet ville komma åt hyressplittringen. Men det är inte jämförbara bostäder som det här är fråga om. Ytterligare ett förhållande i bostadssituationen har inträffat efter kriget. Många fastigheter och lägenheter har uppförts av s.k. allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. År 1965 var 25,4 procent av lägenheterna i landet allmännyttiga, därav en stor del som är kooperativa. Dessa utgör alltså tillsammans mer än en fjärdedel. Därtill kommer småhusen, som inte i regel är hyresfastigheter, som utgör 42,2 procent. De lägenheter som ägs av staten, kommunerna och landstingen utgör 5,3 procent.

Jag skulle tro att man kommer fram till att av vårt bostadsbestånd i dag är det kanske 10— 12 procent som fortfarande är föremål för hyresreglering. Vi har i runt tal 2,9 miljoner lägenheter och det är kanske mellan 250 000 och 300 000 som det står strid om huruvida vi skall slopa hyresregleringen eller ha den kvar. Dessa bostäder finns i stort sett i storstadsregionerna och i de större städerna. Om nu hyresregleringen skulle slopas för dessa är det mycket som talar för att det uppstår en hyreshöjning där det är brist på bostäder. Man kan ju diskutera i hur stor utsträckning hyresnämnderna skulle ha möjlighet att stå emot en sådan. Det är mycket troligt att det i de stora bristorterna skulle bli en kraftig press på de äldre fastigheterna trots att de har en sämre utrustning. Det finns således fog för att behålla hyresregleringen. Jag tror inte heller att man genom att ta bort den skulle kunna lösa vår bostadsfråga, speciellt då den inte gäller för mer än 10 till 12 procent av det sammanlagda bostadsbeståndet i landet. I en motion som tidigare har berörts här tar vi upp reparationerna av fastigheterna. Det kan ju vara så att en del fastighetsägare har uraktlåtit att reparera sina lägenheter och de kanske på så sätt »gömmer ihop» dessa underhåll, gör större reparationer, räknar in kostnaderna för dessa i hyrorna, dvs. tar dem som intäkt för hyreshöjningar. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att utskottet har observerat detta, och jag har inget yrkande på den punkten. Ang. hyreslagstiftningen Utskottets skrivning beträffande reparationerna och underhållet tillgodoser väl hyresgästernas krav. Sedan gäller det besittningsskyddet. När man läser dagstidningarna får man väl allmänt känslan av att dagens beslut skulle innebära, att det blir ett besittningsskydd i detta land framför allt när det gäller bostadslägenheterna. Det är i och för sig riktigt, men det kan uppstå situationer där hyresvärden är angelägen om att komma förbi dessa besittningsskydd. Han har kanske för avsikt att ha lägenheten själv längre fram. Han kan göra upp ett avtal med hyresgästen, som han också får godkänt av hyresnämnden, att man är fullständigt ense om att hyresgästen får disponera lägenheten ett par år men gör inte anspråk på att bo kvar därefter. Det finns alltså möjlighet att så att säga avtalsvägen göra detta besittningsskydd illusoriskt. Detta har också observerats i andra sammanhang. På den kongress som hyresgästerna hade förra veckan uttalade man sig enhälligt för att se till att besittningsskyddet får den effekt, som är avsedd i framför allt det utredningsförslag som hyreslagssakkunniga har lagt fram. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna V och VI, som är fogade till detta utlåtande, samt till reservation IV om fortsatt giltighet av hyresregleringslagen ytterligare tre år.

Herr talman! Herr Göran Karlsson berörde de reservationer, som jag har talat om tidigare under denna debatt, men han gjorde det med mycket lätt hand. Han sade sig inte ha någon anledning att gå närmare in på dem. Därmed undanröjde han ju mina möjligheter att gå i svaromål i det läget, men det tar jag inte illa upp. Vad jag däremot kanske skulle kunna säga mig vara ganska förvånad över är att den som är tales Ang. hyreslagstiftningen man för utskottsmajoriteten med så lätt hand berör denna viktiga fråga.

Hur kommer man fram till en sådan skrivning? Herr talman! Jag lånade tidigare i dag ut årets motionshäfte till stenograferna, men det betyder ganska litet, ty den motion som jag här faller tillbaka på är likalydande med en motion i samma fråga år 1967, och det häftet har jag alltså fortfarande tillgång till. Herr Svenning m.fl. vidhöll den starka ställning, som de från början hade intagit. Däremot var de andra ledamöter som motionerade i denna fråga i fjol inte riktigt lika säkra i år, utan mjukade upp sin skrivning till ett yrkande om en sådan registrering av utvecklingen, som vi här har hört talas om. Man kan alltså säga att de bäddade för ett mjukare fall för utskottet i en kontroversiell fråga av mycket stor betydelse, en kontroversiell fråga i vilken bl.a. 1967 års socialdemokratiska partikongress och hyresgäströrelsens nyligen hållna kongress båda har varit klara och entydiga i sina ställningstaganden. Vad innebär då motsättningarna? De innebär helt enkelt, att man i de motioner det här är fråga om och i de reservationer, som jag talar för, vill slå vakt om principen att hyresgästen inte skall avhända sig det skydd som lagstiftningen har avsett att ge honom. Det har ibland sagts att den utformning, som motionen och reservationen har fått skulle bidra till en alltför stor ärendeanhopning hos hyresnämnderna. Jag tror att detta är fullkomligt felaktigt. Det arbete man får med registreringen är ganska betungande i och för sig, men jag tror att bara det förhållandet, att hyresnämnderna har att godkänna ifrågavarande avtal kommer att avskräcka många berörda från att över huvud taget göra ett försök. Jag vill alltså, herr talman, ännu en gång understryka riskerna med detta sätt att handskas med den här frågan.

Herr talman! I livlig hågkomst av herr talmannens vänliga anmodan i början av derna debatt skall jag försöka fatta mig kort. Debattordningen är ju sådan, att man inte får hur många repliker som helst, vilket väl är tur för de kammarens ledamöter som sitter i bänkarna. Herr Göran Karlsson försöker frenetiskt att skaka av sig kommunisterna när det gäller det spektakel — för att använda herr statsrådet Geijers ord — som vi har fått uppleva i denna fråga. Jag tror att det skulle vara mycket nyttigt om herr Göran Karlsson försökte få ett samtal med sin partivän i andra kammaren herr Svenning. Jag tror att han kan lämna upplysningar som stöder den åsikt jag har gett till känna, nämligen att det inte var mittenpartiernas motioner som orsakade återtagandet av propositionen. För övrigt gör herr Göran Karlsson sig skyldig till en omfattande inkonsekvens. Först säger han att det är på grund av mittenpartiernas motioner, som man gjorde detta spektakel, men sedan säger han i en replik mot någon här i kammaren att »vi inom socialdemokratin är inte alls skakade» av mittenpartiernas uppträdande — inte ett dugg. Hur går det ihop? Man måste väl välja och säga hur pass stor vikt man tillmäter partierna här i riksdagen. Nej, säg som det är, herr Göran Karlsson, det var ett svepskäl! Det var ett svepskäl att i detta fall dra fram folkpartiet och centerpartiet. Och till yttermera visso var herr Göran Karlsson och jag vid tredje lagutskottets förhandlingar ganska länge på samma linje och trodde verkligen att en kompromiss i fråga om åren som skilde oss åt skulle vara möjlig. Var det inte så?! Statsrådet Geijer talade om besittningsskyddet för lokaler. Han gjorde det föredömligt kort. Jag fick dock inte någon klar uppfattning av anförandet om hans motivering för att påstå, att ett indirekt besittningsskydd för lokaler var bättre än ett direkt. Men jag noterade att herr Geijer sade, att en folkpartist vid namn herr Henning Gustafsson i Skellefteå hade deltagit i den utredning som föregick detta. Jag vet inte om jag lyssnade in för mycket av vad herr statsrådet menade, men jag tyckte han ville säga, att då var det väl bra. Herr Geijer återkom sedan och sade att det var en djup klyfta i fråga om avvecklingen. Ja, det blev det! Det var inte en djup klyfta när motionerna hade avlämnats. Det var inte en djup klyfta mellan opposition och regeringsparti när vi började förhandlingarna i tredje lagutskottet, men det blev verkligen en djup klyfta när regeringen av kända skäl återkallade sin proposition.

Herr talman! Herr Nils-Eric Gustafssons historieskrivning blir inte bättre därför att han upprepar den. Han talade om att »alla andra inte kom till klarhet». Men det är sannerligen inte lätt att komma till klarhet med de svängningar herr Gustafsson här ägnar sig åt. Han återkommer till att vi skulle vara beroende av kommunisterna i denna och andra frågor, och han tar herr Svenning i andra kammaren till intäkt för att kommunisterna skulle ha bestämt att vi skulle återta propositionen. Jag vet inte vad herr Svenning har sagt eller vilken uppfattning han har, men jag bestrider fortfarande i varje punkt att kommunisterna skulle ha något som helst att göra med den återtagna propositionen. Jag vill påpeka att jag inte kommer att upprepa "detta påstående, herr Nils Eric Gustafsson, det har sagts tillräckligt många gånger nu. Jag tror att kammarens övriga ledamöter kan fatta situationen rätt, om nu inte herr Gustafsson tror på vad jag säger. Herr Gustafsson påstod också, att jag skulle ha gjort mig skyldig till mångtydighet i mitt resonemang genom att jag dels sade, att vi tog tillbaka propositionen på grund av mittenpartiernas agerande, och dels därefter i replik till herr Ernulf sade, att vi inte var skakade av mittens agerande. Men lägg märke till, herr Nils-Eric Gustafsson, att det gällde två skilda situationer. När jag poängterade att vi inte var skakade av mittens agerande, var det därför att herr Ernulf hade sagt att han hoppades att vi i fortsättningen skulle ta lika stor hänsyn till mittenpartiernas framstötar i olika avseenden och återkalla våra propositioner. Om man sätter in replikerna i deras rätta sammanhang ger de ett ordentligt intryck, men inte när man lösrycker citat hur som helst. Jag vet inte vad herr Nils-Eric Gustafsson har för anspråk på ordet förhandlingar. Han påstår att han och jag skulle ha förhandlat om hyreslagen. Jag betraktar det inte som förhandlingar när man sitter och dricker kaffe i kaféet och pratar. Jag hade i varje fall inget uppdrag att förhandla, och jag vet inte om herr Nils-Eric Gustafsson hade det. Jag betraktade det mera som ett resonemang beträffande möjligheterna att kunna lösa det hela än som en förhandling. Nog sagt om detta. Herr Alexanderson sade, att återtagandet av propositionen var taktiskt betingat, att den var ett olycksfall i arbetet osv. Jag kan försäkra herr Alexanderson, att propositionen skrevs med utgångspunkt från det som hade förkunnats, inte minst från folkpartiet, om hur nödvändigt det var att hyresregleringen avskaffades. Vi trodde faktiskt folkpartiet på dess ord, och från dessa utgångspunkter tog vi vår ställning. Jag beklagar att vi inte kunde lita på folkpartiet i detta avseende — vi kan tydligen inte göra det i andra avseenden heller! Herr Alexanderson sade vidare, att jag i mitt anförande skulle ha skärpt utskottsutlåtandet. Jag ber att få citera ur det manuskript jag har — jag hoppas att jag talade efter det — och där står: » Vi bedömer läget så, att om lagen förlängs på tre år, finns det egentligen ingen anledning att under tiden forcera en regional avveckling.» Det är någonting annat än vad herr Alexanderson påstod att jag skulle ha sagt. Herr Alexanderson gjorde också ett försök att anvisa en lösning av problemet att få ned de höga produktionskostnaderna. Men hyresregleringen är i och för sig inte orsak till att hyrorna i våra nyproducerade hus befinner sig på den nivå de gör. Skall man åstadkomma billigare bostäder måste det naturligtvis ske genom ett rationellt planerande, med effektivare byggformer osv. Det är på det sättet man får angripa detta problem. Det har knappast någonting med hyresregleringens avskaffande eller inte avskaffande att göra. Sedan kvarstår ju problemet hur man skall klara hyressättningen i de gamla husen, där hyresgästerna har en förhållandevis låg hyra och där man väl efter hand tvingas att få höjda hyror beroende på reparation, ombyggnad osv. Då är vi naturligtvis på det klara med att hyrorna inte kan stå kvar vid samma nivå som en gång för låt oss säga tjugo år sedan. I och med att fastigheterna moderniseras, måste hyressättningen självfallet bli därefter. Det har vi aldrig bestridit. Herr Torsten Hansson påstår att vi från utskottet — i detta fall får väl herr Alexanderson och jag ta varandra i hand — skulle ha tagit för lätt på den reservation som han och herr Svenning har lämnat. I varje fall har jag angripits av herr Torsten Hansson. Ja, herr Torsten Hansson, jag bara hänvisar till vad som står på sidan 80 i utskottets utlåtande. Det är klart och tydligt hur vi tänker. Det finns ingen anledning för mig att förlänga denna debatt eller att ta mer av kammarens protokoll i anspråk. Det är ett problem, det medger jag, som herr Hansson och herr Svenning här har pekat på, men vi tror att det kan lösas på en annan väg än den som de har anvisat.
Herr talman! Jag är inte ett dugg förvånad över herr Göran Karlssons replik till mig. Jag skulle helt kort vilja svara honom, att en konstruktion inte blir sannare därför att den upprepas. Det är en konstruktion att påstå, att folkpartiet och centerpartiet har varit de verkliga bovarna i det drama som utspelades i december och som fortfarande pågår. Jag tror faktiskt att herr Göran Karlsson vet detta.

Herr talman! Jag skall inte vare sig förlänga debatten eller bidraga att lösa Göran Karlssons bekymmer över vilken roll kommunisterna hade haft i hyresregleringens bibehållande. Det är fortfarande en osäkerhetspunkt. En annan osäkerhetspunkt är att statsrådet Geijer uppenbarligen inte riktigt kunde tolka innebörden av vad jag hade sagt i höstas om mittenpartiernas motioner om hyresregleringens avveckling. Det är riktigt att jag hade sagt att motionen hade »ett spektakulärt drag». Till skillnad från statsrådet Geijer har jag funnit ordet i en ny ordbok tillgänglig i biblioteket, nämligen Illustrerad Svensk Ordbok. Ordet spektakulärt betyder »uppseendeväckande», »sensationell». Jag vidhåller sålunda att motionen var uppseendeväckande och att tillbaka dragandet av propositionen var sensationellt.